Herr talman! I den allmänna debatten för ett par år sedan om införande av mellanöl poängterades livligt från tillskyndarnas sida, att en viss nykterhetspolitisk vinst kunde väntas uppstå genom att konsumtionen av starköl skulle pressas tillbaka; och när man inte behövde gå till systembolaget för att få ett gott öl, som det sades, skulle man också avstå från att köpa starkare varor. Från motståndarnas sida hävdades att det var den vanliga pilsnern som skulle röna hårdaste konkurrensen av mellanölet och att konsumtio nen på detta sätt skulle styras från en svagare till en starkare dryck. När nu ett helt kalenderår har gått i umgänget med den nya ölsorten, kan man konstatera att det sist nämnda alternativet har blivit verklighet. År 1964, som var det sista mellanölsfria året, förtärdes sammanlagt 246 miljoner liter öl varav bara 19 miljoner var starköl. År 1966 — det första hela år då starköl såldes — hade ölförbrukningen stigit till 293 miljoner liter. Starkölet hade då gått ned med futtiga 4 miljoner liter, men pilsnern hade minskat med 109 miljoner liter. Denna minskning och nästan ytterligare 50 miljoner liter kompenserades av mellanölet. Denna starka ökning av ölkonsumtionen har inneburit att förbrukningen av ren alkohol per vuxen innevånare i Sverige mellan åren 1964 och 1966 har stigit med 12 procent och nått en nivå som är högre än det stora fylleriåret 1956. Någon nedgång av rusdryckskonsumtionen har inte heller skett, liksom inte heller någon nedgång i antalet fylleriförseelser. Konsumtionsökningen och övergången till mellanöl från pilsner har inte skett utan vidare. Vanliga människor skulle jag knappast tro kan skilja mellan öl med olika alkoholhalt; de har troligen lättare att skilja olika märken åt. De har därför inte heller köpt mellanöl. Nej, konsumtionsökningen åstadkoms genom den väldiga reklamkampanj som igångsattes och som kostnadsfritt understöddes av massmedia, såväl radio och TV som den dominerande tidningspressen. Det ligger i sakens natur att en sådan reklamkampanj knappast kommer att igångsättas för en försöksförsäljning av starköl i begränsad omfattning, dels därför att det knappast lönar sig för den begränsade geografiska försäljning det här är fråga om, dels därför att det för försäljarna gäller att sköta försöket så snyggt som möjligt så att man kan komma tillbaka på basis av försöks verksamheten. Sedan kommer säkert inga hämningar att finnas, på samma sätt som några sådana inte har funnits hos reklammakarna för mellanölet. Mot bakgrunden av detta resonemang hävdar vi reservanter att försöksförsäljningen av starköl kommer att bli ett prov utan värde. Försäljningen kommer helt enkelt inte att ske under realistiska former, dels på grund av den uteblivna reklamen och dels på grund av att man kommer att försöka sköta det här försöket så snyggt som möjligt. Vi hävdar vidare att den alkoholpolitiska utredningen har ett mycket stort obearbetat stoff från mellanölförsäljningen och att denna försäljnings nykterhetspolitiska perspektiv först borde granskas. Det kan i detta sammanhang nämnas att riksåklagaren i sitt remisssvar har framhållit att ungdomar i icke oväsentlig omfattning dricker mellanöl i berusningssyfte. Vidare har överståthållarämbetet erinrat om att mellanölet har medfört stora olägenheter i Stockholms city och att frivilliga inskränkningar i försäljningsrätten måst införas. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framför liknande synpunkter. När man nu från storstadshbåll ändå tillstyrker den friare försöksverksamheten med starköl är det med den klara reservationen att ingen försöksverksamhet får ske vare sig i Stockholm eller i Göteborg. Av det sagda framgår att arbete inte fattas för utredningen utan att ge sig på de föreslagna — i mitt tycke icke rättvisande — provförsäljningarna av starköl. Skall sedan ytterligare en synpunkt läggas på ölhanteringen skulle det väl vara att återuppliva litet historik. För några år sedan tillkom starkölet för att minska spritförsäljningen. Det lyckades inte, men så infördes mellanölet för att konkurrera med starkölet. Detta lyckades till en del men den svagare pilsnern fick den största smällen. Men 25 procent starköl fick man bort, och beträffande försäljning i butikerna ändå mera, och hopp finns att utvecklingen fortsätter åt samma håll. Vore det då inte klokt att låta starkölet dö sotdöden? Reservationen i utskottsbetänkandet vänder sig bara mot den friare starkölsförsäljningen, men jag kan ändå inte undgå att nämna ett par ord om försöksverksamheten med försäljning av spritdrycker i teaterfoajéer. Jag begriper inte hur försöksverksamheten i detta fall skall mätas, men det spelar mindre roll. Jag tror inte på några nykterhetspolitiska vådor av detta försök, och jag tror inte det blir några stora reklamkampanjer. Men inkompetensförklarar inte teatern härmed sig själv?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

Herr talman! När det gäller frågor som rör brända och destillerade drycker följer herr Wärnberg och jag alltid var sin linje. Eljest är vi ganska samstämmiga i våra uppfattningar. Jag tycker att herr Wärnberg nu gör denna fråga större än det finns anledning till. Oavsett hans starka argumentering för reservationen är detta än dock en diskussion som vi får ta när dessa frågor i vanlig ordning har beretts av nykterhetspolitiska kommittén. Det gäller för övrigt här en ganska liten sak, nämligen en försöksverksamhet på ett begränsat område i vad den avser den fria försäljningen av starköl. Det kanske kan vara riktigt, såsom herr Wärnberg framhåller, att denna försöksverksamhet kommer att bli ett prov utan värde. Men vad vet man ännu om detta? Det är väl då lika bra att göra detta försök, eftersom vi därigenom kan få ett sakligt material att bygga våra värderingar på. Jag kan eljest i långa stycken ge herr Wärnberg rätt i hans bedömning av ölhanteringen i landet. För min personliga del har jag heller ingenting emot att starkölet lider sotdöden, eftersom vi nu på marknaden har fått infört ett öl som är acceptabelt. Men även det ölet vänder sig ju herr Wärnberg och alla de som instämde med honom emot, trots att dess införande varit en av förutsättningarna för att konsumtionen av starkölet skulle minska. Om det vidare, mot förmodan, skulle inträffa någon olycka i de områden, där försöksverksamheten skall bedrivas, har Kungl. Maj:t möjlighet att omedelbart avbryta försöksverksamheten. Det förefaller mig vidare som om utredningsmännen anser att denna försöksverksamhet skulle kunna främja deras utredningsarbete. En praktiskt taget enhällig kommitté står också bakom förslaget. Endast en enda av kommittens ledamöter har ansett att man inte bör bedriva denna försöksverksamhet. Utskottet för sin del har tagit fasta just på den omständigheten. Därför tror jag mig utan några större samvetsbetänkligheter ändå kunna yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande i detta ärende.

Herr talman! Jag är självklart fullt medveten om att det inte är populärt att här i kammaren hålla några längre anföranden till försvar för en av utskottet avstyrkt motion. För att inte något missförstånd skall uppstå anser jag det emellertid nödvändigt att i anslutning till motionerna 1:345 och II: 431 beröra bakgrunden till desamma. Den 19 november 1965 beslöt riksdagen att bifalla en kungl. proposition med förslag till lag om säkerheten på fartyg m.m.

De av sjöfartsstyrelsen i första hand för 40 fartyg av olika storleksordning och sysselsättning inom olika fartområden fastställda minimibemanningarna överklagades emellertid hos Kungl. Maj:t av samtliga berörda parter. Efter beredning inom kommunikationsdepartementet fastställde regeringen den 30 De här fastställda bestämmelserna om minimibemanning blev något av en chock för de ombordanställda. Här hade man väntat sig att den nya lagen om säkerhet på fartyg skulle komma att innebära en bättre trygghet för de ombordanställda än som tidigare varit fallet. Konsekvenserna av det fastställda beslutet rörande minimibemanning å dessa 40 första fartyg innebär en utveckling i rakt motsatt riktning. De synpunkter som man från sjöfartsstyrelsen och de ombordanställdas organisationer framfört rörande minimibemanningen har man inte i något avseende tagit hänsyn till. Inte heller har man ansett det vara nödvändigt att inom minimibesättningens antal fastställa några egentliga kvalifikationskrav, utan man har nöjt sig med att fastställa en minimibemanning med så eller så många matroser respektive motormän och så eller så många Övriga, alltså icke kvalificerade besättningsmän.

Enligt §§ 2, 3 och 26 sjölagen är befälhavaren ansvarig för att ett fartyg är betryggande bemannat innan det går till sjöss. Den bedömningen och det ansvaret tycks nu, herr talman, ha flyttats över på departementseller regeringsnivå. Under det senaste världskriget omkom genom olika krigshandlingar 1368 sjömän anställda ombord på fartyg i den svenska handelsflottan. Ingen av dessa sjömän tvingades ut på den resa som skulle bli hans sista. Sjömanslagen innehåller en bestämmelse som ger en sjöman rätt att mönstra av sitt far tyg om detta är destinerat till en plats där det råder farsot, krig eller krigsfara och det alltså föreligger en risksituation för fartyget eller de ombordanställda. Någon motsvarande bestämmelse finns inte när det gäller den risk som kan uppstå genom att ett fartyg går till sjöss utan betryggande bemanning. Här har de ombordanställda ingen möjlighet att ta ställning till den uppkomna situationen, utan befinner sig i ett uppenbart tvångsläge. När det gäller bestämmelsen om minimibemanning kan uppstå en situation, där befälhavaren bedömer den fastställda minimibemanningen som icke betryggande för fartygets eller besättningens säkerhet och vägrar att gå till sjöss med fartyget. Här uppstår en konflikt mellan befälhavarens ansvar och skyldighet enligt §§ 5 a och 26 sjölagen och skyldigheten att respektera den för vederbörande fartyg fastställda minimibemanningen. Här är alltså fråga om en tvångssituation, där vanliga normala säkerhetsbegrepp helt satts ur spel.

När det gäller fartyg tillhörande mera ansvarskännande rederier — och dessa är, herr talman, utan tvivel dei stora flertalet — kommer med all säkeoerhet icke en sådan här situation att uppstå. Dessa rederier kommer inte att vare sig av prestigeskäl eller ekonomiska skäl visa en sådan omdömeslöshet som att tvinga en befälhavare att oavsett konsekvenserna för fartygets och besättningens säkerhet blint följa upp en fastställd minimibemanning som i sin praktiska tillämpning är fullständigt orimlig.

Det är inget tvivel om att fastställande av bestämmelser rörande fartygens minimibemanning är en svår och komplicerad fråga. Den saken är man även inom lagutskottet klar över. Det finns anledning för mig och mina medmotionärer att uttala vår uppskattning av det arbete som från utskottets sida lagts ned för att få klarhet i inte bara hur departementet utan även de berörda parterna ser på den situation som uppstått i samband med de bestämmelser rörande minimibemanning som fastställdes den 30 december 1966. Det är helt enkelt en ohållbar situation som uppstått genom att säkerhetsbegreppet i anslutning till minimibestämmelserna helt ställts åt sidan. Uppfattningarna om minimibesättningens storlek för att ett fartyg skall anses betryggande bemannat är synnerligen delade. De ombordanställdas organisationer har en mening, sjöfartsstyrelsen en annan och slutligen Sveriges redareförening och kommunikationsdepartementet en tredje uppfattning. Det är en fullkomligt omöjlig situation, och det är mot den bakgrunden man måste se den fråga som vi nu behandlar. Herr talman! Med detta anförande vill jag i anslutning till de synpunkter jag här framfört yrka bifall till motionerna I: 345 och II: 431.
Herr talman! De motioner som herr Lokander här har talat för har behandlats av första lagutskottet som i ett enhälligt utlåtande avstyrkt dem.

Yrkandet i motionens kläm är egentligen ganska märkligt. Hade yrkandet gällt en ändring av lagen som sådan, hade det inte funnits något att invända. Men nu har kritiken mot lagen kommit att gälla dess tillämpning där man alltså begär en ändring. Det är väl en sak som riksdagen rätteligen inte brukar lägga sig i. Eljest är motivet till motionerna helt enkelt att man är rädd för att föreskrifterna om minimibesättningar för vissa fartyg i praktiken skall komma att påverka fartygens normalbesättningar, så att bemanningen minskas och kvalifikationerna försämras. Vid ärendets behandling har utskottet varit i tillfälle att höra representanter för berörda organisationer. Utskottet har därvid kunnat konstatera att organisationerna inte har någon enstämmig syn på dessa frågor. Samtidigt har utskottet fått klart för sig att såväl myndigheter som organisationer noga följer utvecklingen på detta område. Det kan därför förväntas att motåtgärder blir vidtagna, om lagen får följder som inte varit avsedda.

Herr talman! När frågan om revidering av 200-kronorsregeln i lagen om kollektivavtal för något år sedan var uppe till diskussion här i riksdagen, begärde motionärerna en utredning i frågan. Framställningen avslogs den gången, och motiveringarna var då ungefär desamma som nu. Man anser bl.a. att några mer påtagliga nackdelar av att regeln varit oförändrad i snart 40 år inte kan påvisas. Detta är väl en sanning med modifikation. För 40 år sedan utgjorde en arbetstagare, som stod och sysslade med en produktionsdetalj, en mer enskild enhet. Om vederbörande avstod från att arbeta, strejkade eller gick ifrån sitt arbete, betydde det inte så rasande mycket.

Jag tror att utskottet där har fel i sin uppfattning. Vidare hänvisar utskottet till att förening som är bunden av kollektivavtal har lagstadgad skyldighet att ingripa då olovliga stridsåtgärder planeras. Det är riktigt, och den ingriper väl också när så är påkallat.

Oaktat allt detta säger ju arbetsdomstolens ordförande att nuvarande ordning är otillfredsställande, därför att behovet av differentiering av skadeståndsbeloppet med hänsyn till individernas olika grad av medverkan självfallet numera inte kan tillgodoses. I dagarna har kungjorts ett domslut rörande en olovlig strejk vid Eriksbergs varv. Företagsledningen anser att de belopp som har utdömts, i det ena fallet 100 kronor och i det andra 200 kronor, å ena sidan naturligtvis inte alls täcker den uppkomna skadan men å andra sidan ger för litet utrymme för differentiering. Det är ett ganska märkligt domslut. I det fall man utdömt 100 kronor hade vederbörande avstått från arbete under en dag, och där man utdömt 200 kronor i skadestånd hade vederbörande avstått från arbete i två dagar. Då frågar man sig hur domslutet skulle ha blivit om de hade varit borta i tre dagar.

I år försöker motionärerna gå den vägen, men det tycks inte hjälpa. Skall sanningen fram i denna fråga, föreligger naturligtvis en viss politisk rädsla för de stora grupper det här gäller. Jag tror att dessa farhågor är överdrivna. Riksdagens anseende skulle säkert stärkas om man drog konsekven serna av den ekonomiska politik som förs i detta hus. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 25.
Herr talman! Det är riktigt som herr Höbinette har sagt att samma yrkanden för ett par år sedan behandlades i andra lagutskottet och sedermera i riksdagen.

Utskottet framhöll då att konflikter av den arten är relativt fåtaliga i landet, vilket tyder på att skadeståndsskyldigheten inte spelar någon större roll. När 200 kronor hade ett större värde än i dag förekom sådana konflikter i ungefär samma omfattning som de har förekommit sedan pengarna blivit mindre värda genom den utveckling som ägt rum sedan 1928, då lagen antogs. Jag förstår att herr Huöäbinette lider av att dessa 200 kronor inte nu ändrats till ett belopp som motsvarar penningvärdeförsämringen, men han fäster inget avseende vid om det har någon betydelse eller ej. Värdet för honom ligger i att om man en gång fastställt beloppet till 200 kronor, skall det vara 600 kronor om penningvärdet har förändrats så sedan den tidpunkt lagen tillkom. För differentieringen av skadeståndsskyldigheten vet jag inte om beloppet har någon betydelse. Om arbetsdomstolen anser att de parter som är åtalade har medverkat i olika grad i en sådan avtalsstridig konflikt är det deras sak. Om arbetsdomstolen tycker att beloppet är så lågt att samma belopp kan utdömas för samtliga deltagare i konflikten är detta helt och hållet beroende av domstolens egen bedömning. Herr talman! Vi har inom andra lagutskottet inte funnit sådan utveckling inom området i övrigt föreligga att det finns skäl till en ändring. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Detta andra lagutskotlets utlåtande nr 26 behandlar frågan om hur uttagning av elev i grundskolan till specialundervisning skall ske. I motionerna 1:442 och II:561 yrkas på ändring i 25 § skollagen, ett yrkande som följs upp genom den reservation som jag har antecknat till utskottets utlåtande. Den ändring av lagen som motionärerna vill ha innebär att grundskolans idé om en modern tillvalsskola skall avse alla elever, med tonvikt på ordet alla. Valet av studieväg inom skolan skall i princip bygga på elevernas och föräldrarnas fria val. Det framgår också av 25 § skollagen, där det heter: »Studieväg för elev i grundskolan väljes av föräldrarna efter samråd med eleven och sedan upplysningar lämnats av skolan.» Så långt är allt gott och väl. Men denna paragraf innehåller ytterligare en mening, och det är där vi motionärer vill ha en ändring.

Valet av studieväg, där alternativa sådana finns, skall vara fritt. Eleven skall alltså inte hänvisas till studieväg på grundval av ett av skolan företaget urval. I förekommande fall får valet av tillvalsgrupp eller linje göras även i strid mot elevens begåvningsmässiga förutsättningar, såsom dessa uppfattas av skolan.» Det betyder att inga spärrar finns för tillträde till de olika tillvalsgrupperna eller linjerna. En elev kan således inte, trots klena studieresultat, hindras fortsätta på en mera teoretisk studieväg skolan igenom. Vidare betonas den betydelse det upprepade tillvalet har. Det gäller ju för varje årskurs att man har att välja mellan alternativa studievägar. Det framgår också hur viktigt det fria tillvalet bedöms vara. I undervisningsplanen betonas att principen om det fria, upprepade tillvalet är ett av fundamenten för grundskolan. Den har betydelse för högstadiets utformning, såväl organisatoriskt som pedagogiskt. Det fria tillvalet är ett medel för att underlätta individualiseringen i skolarbetet, som jag förut sade. Det sägs också att detta fria val redan i skolan är en grundläggande övning i demokratins sätt att arbeta. Det heter i planen: »Det fria tillvalet bör slutligen, om det görs på rätt sätt, bidra till att eleverna får ökad kännedom om sig själva, om sina egna förutsättningar och begränsningar samt om värdet av personlig målinriktning, Det bör också bidra till att utveckla en ansvarskänsla och redobogenhet att ta följderna av det val som gjorts.» Tillvalssystemet blir om det rätt tillämpas, säger man, ett värdefullt medel vid skolans fostran av eleverna. Det fria tillvalet har betydelse inte blott för den enskilda eleven utan också för skolan i dess helhet. Det förutsätter nämligen från föräldrarnas sida intresse för elevernas och skolans problem. Det fria tillvalet kan också väntas medföra ett engagemang från föräldrarnas sida i fråga om barnens utbildning, vilket är av största betydelse för skolans utveckling och för samverkan mellan hem, skola och samhälle. Man betonar också mycket starkt att en ökande föräldraaktivitet innebär ett intensifierat och breddat samarbete mellan hem och skola, vilket främjar trivseln i det dagliga skolarbetet, stöder föräldrarna och lärarna i deras gemensamma fostrargärning. Efter all denna lovsång om rätten till ett fritt val är det minst sagt med en viss förvåning man sedan finner, att denna rätt inte gäller alla skolans elever. Det heter nämligen i undervisningsplanen — jag ber att få citera ännu ett litet avsnitt ur den: »Rätten till fritt val av studieväg gäller med ett undantag.

Den vanligaste formen av specialklasser är hjälpklasserna, dit man för elever som av någon anledning har svårt att följa det vanliga skolarbetet. Dessa specialklasser har, det skall erkännas, en mycket stor betydelse genom att varje elev tack vare dem får den rätta studietakten. De skapar möjligheter att ge eleven en undervisning som bygger på hans förutsättningar och läggning. Men det är också angeläget att denna specialundervisning får den karaktär som man enligt undervisningsplanen syftar till — den skall vara ett stöd och en hjälp för eleverna. Föräldrarnas frivilliga medverkan är väsentlig då det gäller elever som skall gå i hjälpklass. Ecklesiastikministern uttalade i proposition nr 54/1962 att man skulle söka bygga på föräldrarnas frivilliga medverkan i dessa sammanhang, men han tillade att om trots allt hänvisning skulle behöva ske mot föräldrarnas vilja bör skälen därtill framgå av uttagningshandlingarna. Detta har också utskottet mycket starkt betonat, och man skulle kanske inte ha så mycket att säga om det verkligen vore så som utskottet har sagt i sitt utlåtande på grundval av uppgifter från skolöverstyrelsen. Tyvärr är emellertid verkligheten något annorlunda. Det finns exempel på att man inte alltid gör ett riktigt urval — detta faktum erkännes i dag också från lärarhåll. Man vet att antalet specialklasselever från olika lärare varierar starkt. Det finns klasser där man varje år har en eller flera elever som enligt läraren måste skickas till specialklass; i andra klasser förekommer det ytterst sällan att elever skickas till specialklass. Överflyttning till specialklass innebär ett allvarligt ingrepp i en människas liv, ett ingrepp som kan påverka och som påverkar denna människas möjligheter och inställning till samhället för all framtid. Man måste ha rätt att kräva att en objektiv bedömning ligger till grund för överflyttningen, men ett sådant underlag existerar inte alltid. Man måste ha garantier för att en elevs svårigheter inte bottnar i sådant som miljöombyte, ett nytt och främmande beteendemönster hos kamraterna, kontaktsvårigheter med lärare och kamrater eller medicinska indikationer som en grundlig läkarundersökning skulle ha kunnat komma till rätta med. När den nya skollagen antogs år 1962 framhölls från olika håll den varsamhet som erfordras vid handläggningen av frågan om elevs placering i specialklass. Det intressanta var emellertid att läsa remissyttrandena. Socialstyrelsen som har att handlägga barnoch ungdomsverksamheten avstyrkte mycket bestämt möjligheten att med tvång kunna flytta över elever till specialklass. Den psykiatriska gruppen inom karolinska institutet hade också starka erinringar att göra och betonade mycket starkt den försiktighet som måste iakttas för att man inte på något sätt skulle träda elevens rätt för nära. Med utgångspunkt just från den medicinska bedömningen måste skolhälsovården ur alla synpunkter byggas upp för att om möjligt en riktig bedömning av elevernas hela situation skall kunna ske; det gäller naturligtvis skolans alla elever men framför allt specialklasseleverna. Hjälpklassen får inte bli en klass dit man skickar elever som på något sätt är obekväma. Eleverna och deras föräldrar måste kunna känna förtroende mot skolan och veta att varje elevs rätt och möjligheter garanteras. Från dessa utgångspunkter ter sig den fullmakt som skolan har både oroande och skrämmande. Det är mot den bakgrunden som man får se socialstyrelsens bestämda avstyrkande av att skolan skulle ges en sådan fullmakt. Dessutom avviker ett sådant förfarande från principen om det fria tillvalet för eleverna. Någon kanske frågar sig varför jag har engagerat mig i denna fråga. Jag har mött denna problematik under många år som skolstyrelseordförande. Jag har fått vara med om att flytta över elever till hjälpklass. Men under dessa många år har jag inte mött något fall då det har rått delade meningar mellan skolstyrelse och vederbörande föräldrar. Däremot har det inträffat att det uppstått delade meningar mellan vederbörande föräldrar och den rektor som handlagt ärendet. Det är angeläget att man i dessa fall får tillfälle att lyssna till föräldrarna, hjälpa dem, ge dem anvisningar och tips om vilka möjligheter som finns och att ge dem den bestämda känslan av att alla möjligheter har prövats för att barnen skall få den skolgång som är lämplig för deras vidkommande. Jag har lärt mig att föräldrar som är måna om sina barn, när alla möjligheter och vägar har prövats, också har godkänt och accepterat specialklasserna. Utgångspunkten bör enligt mitt förmenande vara att den möjligheten skrivs in i lagen att föräldrarnas medgivande erfordras innan en elev skickas till specialklass. Det förhållandet att föräldrarna har ett ord med i laget och är den part som får ta slutlig ställning i frågan innebär att man kan bevara hemmets positiva inställning till skolan. Man kan från skolans sida därigenom medverka till att förstärka samarbetet mellan skola och hem på likvärdig grund till gagn för dessa elever som behöver ett alldeles speciellt stöd och en särskild hjälp för att kunna klara skolan. Vi vet att en positiv föräldrainställning i allra högsta grad underlättar elevernas arbete i skolan. Det är alldeles klart att om föräldrarna får den känslan att de befinner sig i underläge gentemot skolan när det gäller det käraste som föräldrarna har — barnen, deras skolgång och utbildning — och känner med sig att de har förlorat rätten att kunna få välja väg för sina barn, så uppstår det lätt hos dem en negativ inställning till skolan. Man kan anlägga många synpunkter på hjälpklasserna. Det är intressant att se hur utskottet också på grundval av uppgifter det erhållit från skolöverstyrelsen uppger att det finns många kommuner i vårt land där man i dag inte överför elever till specialklasser mot föräldrarnas vilja. Man har alltså där kommit fram till att det lämpligaste är att man har föräldrarnas medverkan och medgivande bakom sig i de åtgärder som vidtas i skolan. Det är också intressant att notera att Lärartidningen på ett framträdande sätt tagit upp en diskussion om hjälpklasserna och deras status. Man uttalade därvid att specialklasserna i våra skolor idémässigt är de sista auktoriserade resterna av ett urvalssystem med uråldriga anor. Man påpekar vidare att eleverna på nästan alla andra områden i skolan får vandra fritt mellan de olika linjerna ända upp till det gymnasiala skolstadiet. Hjälpklasseleverna och deras föräldrar har berövats denna möjlighet och rätt att välja den väg som man anser vara den lämpliga och riktiga.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
Herr talman! Herr Eric Carlsson talade sig varm för det fria tillvalet i grundskolan, och han gjorde det med övertygelse. Jag vill instämma i herr Carlssons uppfattning om betydelsen av det fria tillvalet på grundskolans olika stadier. Men när herr Carlsson sedan i sitt resonemang tog upp specialundervisningen i grundskolan på ett sådant sätt att man fick ett intryck av att denna undervisning inte var något positivt utan något som skulle vara deklasserande för eleverna, vill jag protestera. Specialundervisningen bör och skall betraktas som en förmån för eleverna och ingenting annat. Här liksom annorstädes gäller att det mänskliga material man arbetar med inte är så homogent att alla elever kan tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan på samma sätt. Det är av denna anledning specialundervisningen kommit att införas på läroplanerna. Specialundervisningen syftar till att kompensera barnen för sådana handikapp som består av synoch hörselskador eller läsoch skrivsvårigheter. Det är inte så som herr Carlsson antydde, att man då och då under skolgången överför elever till specialundervisning för att de är obekväma. Detta påstående får stå för reservantens egen räkning. Förhållandet är i stället det att man under någon av de första terminerna sedan eleven av bl.a. de skäl jag antytt visat svårigheter att följa med i undervisningen i samråd med föräldrarna beslutar om överflyttning till specialundervisning. Det brukar aldrig vara några som helst svårigheter att vinna gehör hos föräldrarna för lärarnas och skolans uppfattning när det gäller att vidtaga en sådan åtgärd. Den underlättar uppenbarligen barnets möjligheter att tillgodogöra sig den undervisning som det bar rätt till. Svårigheterna inträder framför allt när det gäller den grupp av barn som har intellektuell utvecklingshämning eller grava anpassningsstörningar. Men inte heller där har enligt den erfarenhet man hittills har vunnit några svårigheter uppstått när det gäller omplacering av sådana elever till specialundervisning. Möjligheten «att överklaga till besvärsinstans borde finnas — det betonade departementschefen i den aktuella propositionen. Den möjligheten har införts, men den har inte utnyttjats mer än i ett fåtal fall. I det stora stockholmsområdet har också enligt uppgift icke ett enda överförande av elev till specialundervisning skett mot föräldrarnas vilja. Det tyder alltså på en positiv samverkan och förståelse från föräldrarnas och hemmets sida för skolans uppgifter. Därmed skulle ytterligare åtgärder icke behöva vidtagas. Lagen sådan den skrevs fyller väl de anspråk på det i princip fria studievalet även beträffande specialundervisningen. Att utskottet inte har velat gå med på herr Carlssons motion hör ju faktiskt samman med att den vackra bild som herr Carlsson och jag tecknat av hemmets och föräldrarnas engagemang för de svåranpassade elevernas skolvillkor inte alltid överensstämmer med verkligheten.

Detta beror på om barnet i rätt tid kan få specialundervisning. Att i det läget föra in en bestämmelse — som reservanten vill — att föräldrarna skall ha ett sorts veto vore, tror jag, djupt olyckligt. Här har man nämligen tyvärr många gånger erfarenhet av att föräldrarnas kontakt med och intresse för skolgången inte är så positiva som man skulle önska. Låt mig allra sist, herr talman, återge vad 1957 års skolberedning sade i detta avseende — det är den beredning på vars förslag skollagen grundar sig. Beredningen säger att beträffande barn med handikapp som består i en intellektuell utvecklingshämning eller i grava anpassningsstörningar måste målsmans rätt till fritt val av studieväg för eleven få vika med hänsyn till den enskilde eleven och till undervisningen i klassen i övrigt. Sedan tillägger man: »Ett långvarigt uppskjutande av rekommenderad omplacering av elev kan leda till förlust av för barnets utveckling och undervisning värdefull tid och till uppkomsten av sekundära anpassningsbesvär.» Herr talman! Den gällande skollagen tar enligt min och utskottets uppfattning den allra största hänsyn till de enskilda individerna, till barnens förutsättningar och möjligheter. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag känner en viss tveksamhet mot att ta till orda i denna de batt, men jag har funderat på dessa frågor vid flera tillfällen då jag har suttit med i en skolstyrelse. Jag måste därför här deklarera att jag delar herr Eric Carlssons uppfattning när det gäller dessa problem. Jag tror att den omständigheten att det finns en tvingande lagstiftning på detta område är ett av de mest psykologiskt felaktiga greppen på detta ämne. Därmed har man synes det mig klassat denna specialundervisning som någonting negativt, och jag skulle tro att en skolstyrelse eller en rektor som behandlar denna fråga på ett riktigt sätt genom att resonera med föräldrarna kommer att kunna lösa problemet betydligt lättare, om inte denna tvingande lagstiftning finns. Nu har det ju smugit in sig den uppfattningen att går man i specialklass får man en stämpel över sig — på många håll har det faktiskt bedömts på det sättet. Det är ju inte på det sättet och får inte vara på det sättet. Specialklasserna är till för att hjälpa eleven att få en god undervisning med tanke på hans begränsade förmåga att följa med i den ordinarie undervisningen. De många gånger svåranpassade elever som finns skulle kunna överföras till specialklasser utan att det behövs en sådan här lagstiftning genom att det på ett tidigt stadium tas upp ett resonemang om detta med föräldrarna. Det är ofta en mycket känslig sak att överföra en elev från vanlig undervisning till en specialklass. Rektorn som skall ta initiativet och förbereda ärendet stöder sig kanske på lagen och säger: »Det lönar sig inte att ni tredskas, ty vi gör som vi vill.» Därmed har man kanske skapat en klyfta mellan eleverna och föräldrarna å ena sidan och skolan å andra sidan. Jag tror inte att det skulle vara omöjligt att resonera sig fram, och jag förstår inte riktigt herr Lars Larssons resonemang då han tydligen förutsätter att föräldrarna inte har någon positiv vilja utan har en mera negativ syn på denna fråga. Det förvånar mig, och jag kan inte underlåta att de klarera att jag anser att det vore till lycka för hela skolan, om man kunde få en mera frivillig behandling av dessa problem. Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen av herr Eric Carlsson.
Herr talman! Nej, herr Isacson och herr Carlsson, så lätt går det inte att här komma upp och säga att jag har påstått att föräldrarna skulle sakna en positiv vilja när det gäller att lösa dessa problem.

Det får inte vara på det sättet att rektor eller någon annan skolman handlägger dessa ömtåliga ärenden på det sätt som herr Isacson beskrev, nämligen att man sade: »Följ vad vi säger, lagen ger oss rätt!> Det är inte på det sättet som dessa ärenden skall handläggas. Jag är alldeles övertygad om att både själva formen för handläggningen och skyldigheten att upplysa om rätten att gå vidare, att kräva skolstyrelses och länsskolnämnds beslut föreligger. Fullgör inte skolstyrelserna uppgifterna så, behövs det ingen lagändring. Lagen och anvisningarna är tillräckligt klara, det är bara det att man tydligen ibland går vid sidan om dem. Jag tror dock inte att man i det övervägande antalet ärenden av detta slag handskas med ett så ömtåligt material på det sätt som här har beskrivits. Jag vill sluta med att säga att vi har all anledning att gemensamt arbeta för att specialundervisningen icke skail ha den negativa stämpel som herr Isacson menade sig ha upptäckt att den har fått. Specialundervisningen är — som jag sade i mitt förra inlägg — en förmån för eleven, en möjlighet för den i det ena eller andra avseendet handikappade eleven att gå igenom sin skola med i bästa och kanske i de flesta fall samma resultat som sina kamrater.

Herr talman! Jag förstår mycket väl reservantens goda avsikt att slå vakt om föräldrarnas hundraprocentiga rätt att välja utbildningsväg för sina barn. Problemet beträffande specialundervisningen är dock inte riktigt så enkelt som reservanten framställer det, utan betydligt mer komplicerat. Eftersom jag har sysslat en hel del med dessa problemställningar, vill jag understryka utskottets ställningstagande.

Föräldrarna föredrar att ha barnet sittande i en stor klass utan att kunna tillgodogöra sig undervisningen, och föräldrarna vill ibland inte medge att undervisning i en liten klass med förminskade kurser är en förmån och en hjälp för ett intellektuellt retarderat barn. Jag har ibland tänkt på att det är ganska märkligt att man respekterar differentieringar t.ex. av fotbollslag, typ division I, II och III, men inte gör det när det gäller specialklasser av hjälpklassoch observationsklasstyp. Man avfärdar gjorda objektiva och sakkunniga undersökningar — mycket noggrant utförda av skolläkare och psykologer och kompletterade med lärarutlåtanden — och man bortser från vad som kan vara vär defullt för barnets framtid och vad som verkligen är ett stöd och en hjälp för det. Jag har däremot en from önskan, som jag gärna vill ta till protokollet, nämligen att eftervården borde intensifieras. Där finns det fortfarande brister. Jag anser därför att det skulle behövas mera stöd beträffande yrkesutbildningen och arbetsplaceringen för dessa elever. Detta är, som reservanterna har sagt, en mycket känslig fråga. Jag anser dock att lagen bör finnas i dess nuvarande utformning och yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Först vill jag säga till herr Lars Larsson, att jag i den här diskussionen har sagt att det är ömtåliga ärenden som vi har att handskas med och att det ligger ett stort ansvar på alla som har att ta ställning till frågor om placering av elever, när man tagit bort ansvaret från föräldrarna. Därför menar jag att det även finns fall där man inte alltid — och det erkänns också — har den objektiva grund för bedömningen, som vore önskvärt. Fröken Stenberg anser att denna fråga är mycket mer komplicerad än vad reservanten gör den till. Får jag till fröken Stenberg i all vänlighet säga, att jag tror att dessa frågor blivit onödigt komplicerade genom att man inte alltid har föräldrarna med på vad som sker. Hade man möjlighet till det skulle det vara betydligt lättare i många fall, ty här om någonstans behövs det samverkan mellan skola och hem för att man skall kunna hjälpa den elev, som behöver speciellt stöd och som man framför allt måste ta hänsyn till. Här har talats om noggranna läkarundersökningar, psykologundersökningar m.m. Är detta ändå inte att skönmåla verkligheten en smula? Vi har brist på psykologer, vi har brist på läkare. Man är alla gånger inte på det klara med att det kan finnas medicinska indikationer, som kan försvåra elevens situation och försämra hans möjligheter. Jag är överens med samtliga talare i den här debatten om specialklassernas mycket stora betydelse. Jag är också beredd att erkänna att det är en förmån för elever, som har svårt för sig, att gå i små klasser, där man kan gå sakta och varligt fram. Det är inte på den punkten vi har invändningar.

I andra stycket i 25 § skollagen sägs, att skolan har att avgöra om elev skall placeras i hjälpklass. Detta är en tvingande lagstiftning: Om eleven har svårt för sig, skall skolan välja väg. Det är alldeles självklart att detta måste bibringa föräldrarna den uppfattningen att specialklass är någonting sämre än annat, eftersom föräldrarna icke får ha ett ord med i laget när det gäller avgörandet. Nu är det alltså skolan som avgör. Det är detta jag vill rätta till genom att föreslå, att föräldrar skall ges samma rätt att välja väg för sitt barn genom skolan, oavsett om barnet har skolsvårigheter eller inte. Alla föräldrar skall ha den rätten. Jag menar, att vi måste ändra nuvarande lydelse och fordra föräldrarnas medgivande. Då skapar man förutsättningar att hjälpa eleverna att nå det resultat som fröken Stenberg och jag och många andra är överens om att vi syftar till. Detta är bakgrunden till motionerna och till reservationen. Dessa komplicerade och ömtåliga frågor måste handhas med all möjlig hänsyn och all möjlig varsamhet, men de fordrar framför allt också föräldrarnas medverkan för att man skall nå ett resultat som tjänar barnet — det barn som skolan har till syfte ait ge bästa möjliga start i livet.

Herr talman! Som medmotionär till Eric Carlsson har jag med intresse lyssnat till den debatt som här har förts. Det är självklart att man kan ha olika uppfattningar i denna som i många andra frågor, men det vore illa om man här skulle spåra en motsättning mellan å ena sidan dem som företräder föräldraintressena och å andra sidan dem som kallar sig för skolfolk. Jag anser, att vad som framför allt behövs är ett ytterst förtroendefullt samarbete i dessa mycket ömtåliga frågor. Som mångårig skolstyrelseledamot har jag vid flerfaldiga tillfällen i praktisk tillämpning sett vad detta system innebär, även om steg för steg en ökad förståelse för behovet av specialklassundervisning har trängt in även hos de föräldrar, som tidigare på grund av förutfattade meningar hade en avog inställning till densamma.

Det finns väl över huvud taget ingenting som säger att föräldrarna, som rektor Dahl uttryckte sig, inte kan bedöma barnens bästa i det här fallet. Den förmågan förutsättes ju alltid i andra sammanhang, vid val av linje etc. Vi vet alla att det har skett en snedbelastning i fråga om ämnesvalet i grundskolan. Det förefaller åtminstone mig, såsom förälder till ett antal barn, som om detta skulle vara resultatet av en överambition — vi vill ju gärna se att våra barn studerar teoretiskt — och en undervärdering av de praktiska yrkena i framtiden. Jag tror att det är lika angeläget att det därvidlag, lika väl som i det här fallet, blir ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och skola. Herr talman! Med det sagda har jag liksom tidigare velat instämma i de synpunkter som reservanten har anfört, och jag hyser den förhoppningen att vi så småningom, även om det inte lyckas i dag, skall komma fram till en förändring av den här aktuella lagtexten, så att det blir en likformig behandling av problemen över hela linjen.

Herr talman! Denna diskussion har kanske fått större proportioner än den egentligen förtjänar. Men jag har ändå begärt ordet för att göra ett par tillägg. Till herr Svanström skulle jag vilja säga, att det kanske inte är en diskussion om huruvida man skall företräda skolans eller föräldrarnas intresse, utan framför allt en diskussion om hur man skall tillvarata barnens intresse, som här är det väsentliga. Vi tror inom utskottsmajoriteten, att man bäst företräder detta intresse genom att följa den linje som det här har pläderats för av herr Lars Larsson och fröken Stenberg m.fl. Det är två huvudpunkter som jag skulle vilja ta upp. Den första gäller några av de uttryckssätt, som herr Eric Carlsson har använt i denna diskussion och som även förekommer i motionerna. Det står bl.a. i motionerna, »att underlaget för den objektiva bedömning till grund för överflyttningen, som man måste ha rätt att kräva, ej alltid finns». Just detta ordval har också upprepats här i diskussionen. Jag finner det rätt anmärkningsvärt, att man gång på gång ifrågasätter just objektiviteten. Hur går det till när man placerar en elev i specialklass? Det är ju inte någonting som sker på en höft. Man placerar inte undan vissa elever därför att de är besvärliga, vilket också var en vändning i herr Eric Carlssons första anförande. Placeringen föregås i själva verket av en synnerligen noggrann prövning. Först får den lärare som har eleven i sin klass göra en skriftlig anmälan. Nästa steg blir en läkarundersökning, som leder fram till ett läkarintyg, vilket ger en klar analys av de medicinska synpunkterna. Det tredje steget är ett test, som klarlägger elevens intellektuella status. Så kommer man till den känsliga punkten då det gäller överläggningar med föräldrarna, vilken denna diskussion i huvudsak har rört sig kring. Det framgår av skollagen, att föräldrarnas yttrande krävs. Det händer, som herr Lars Larsson har sagt, ytterligt sällan att man hamnar i en situation där föräldrarna och skolan har olika uppfattning om elevens placering. Först efter det att allt detta har skett kan alltså skolan besluta i frågan. Härtill kommer, vilket också har nämnts tidigare, att föräldrarna har överklagningsrätt. Jag finner alltså, att skolmyndigheterna verkligen måste lägga sig vinn om att göra en noggrann prövning i den här känsliga frågan, och man har inte, vilket här har påståtts, några skäl att ifrågasätta objektivitetskravet. Den andra punkt, som jag känner mig föranledd att ta upp och som inte har diskuterats här tidigare, är det förslag till lagändring som finns i motionerna. I skollagen används begreppet »specialundervisning», vilket omfattar inte bara undervisning i specialklass av olika slag, utan också den särskilda specialundervisningen. Trenden på specialundervisningens område «går klart i riktning mot att öka den särskilda specialundervisningen, d. v. s. klinikundervisning. Denna innebär kortare placeringar i för eleverna särskilt avpassade undervisningssituationer. Det vore synnerligen olyckligt om man skulle försvåra för skolan att göra dylika snabba placeringar, där man alltså kan få en kort och effektiv hjälp för de barn som behöver det. Jag vill till sist, herr talman, understryka vad fröken Stenberg sade om eftervården. Jag tror att det är där som de största försummelserna finns och vill därför helt instämma i hennes uttalanden på den punkten.

Herr talman! Såsom i viss mån ansvarig för den motion, vilken ligger till grund för reservationen, skall jag be att få anföra några synpunkter utöver dem som anförts av herr Eskilsson i detta sammanhang. I motionen hänvisas till en artikel av docent Fajer Fajersson i Weibullsholms årsbok 1967, där denne framhåller önskvärdheten av att det växtförädlingsarbete, som Algot Holmberg & Söner AB bedrivit under många år, får möjlighet att fortsätta i ungefär samma omfattning som tidigare. Det finns i utskottets utlåtande ingen direkt motivering för avstyrkandet. Man kan närmast beteckna det som ett avstyrkande utan motivering. Det har ernellertid i debatten skymtat fram att det är det förhållandet, att Algot Holmberg & Söner AB har övertagits av Weibullsholm, som skulle vara anledningen till att en ökning av anslaget nu inte kunde komma i fråga. Jag vill i det sammanhanget understryka de synpunkter, som man sålunda har gett uttryck åt i den berörda artikeln. Det är angeläget att växtförädlingsarbetet, som varit speciellt inriktat på de mellansvenska förhållandena, får möjlighet att fortsätta. Inte minst vill jag understryka vad herr Eskilsson sade om angelägenheten av att förädlingsarbetet i fråga om vårvete, anpassat för mellansvenska förhållanden, kan fortsätta, detta så mycket mera som vi är medvetna om att det behövs ytterligare åtgärder för att få fram kvalitetsvete. Vi känner till att en betydande veteimpori måste ske för att tillmötesgå kvarnarnas krav på s.k. kvalitetsvete. De flesta sorter av vårveten kan i sammanhanget betecknas som kvalitetsvete, men det finns också sorter som inte kan gå in under den rubriken. Det gör att det fortsatta förädlingsarbetet med nödvändighet måste inriktas på kvalitet. Det gäller också att få sorter anpassade till de speciella växtbetingelser, som råder i Mellansverige. Ingen av de övriga växtförädlarna torde ha så stor erfarenhet av dessa speciella betingelser som Algot Holmberg & Söner har. Jag kan därför nöja mig med att i Övrigt instämma i vad herr Eskilsson har anfört. Emellertid vill jag till sist understryka en synpunkt som kommer fram i motionen, nämligen att en uppräkning av anslaget till Algot Holmberg & Söner AB skulle underlätta fullföljandet av för mellansvenskt jordbruk angeläget växtförädlingsarbete hos firman. Vi anser därför att en ökning av statsanslaget för ifrågavarande ändamål är synnerligen önskvärt. Jag är medveten om att det i framtiden kan komma att bli förändrade förhållanden, som kanske nödvändiggör en omläggning av bidragsgivningen på detta område. Men jag tror i likhet med herr Eskilsson, att det för det omedelbara fullföljandet av pågående forskningsarbete vore synnerligen önskvärt att vi i år kunde få ett bifall till det förslag som motionen och reservationen innehåller. Det är möjligt — i varje fall hyser jag den förhoppningen — att det efter några år skall kunna bli så att det kommer ut nya sorter från Algot Holmberg & Söner AB, vilket ger utdelning i form av växtförädlingsavgifter. Med det sagda, herr talman, vill jag instämma i herr Eskilssons yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottet är ju praktiskt taget överens om de förslag som föreligger, låt vara att det blivit vissa nyanser i skrivningen. Det är endast på den punkt, där herr Eskilsson och nu senast herr Svanström anfört vissa synpunkter, som det har avgivits en reservation. I huvudtiteln har upptagits ett anslag på 610 000 kronor till denna verksamhet, och av detta anslag går — tror jag — 220000 kronor till Weibulls och 30 000 kronor till Algot Holmberg & Söner för den verksamhet som de bedriver. Det är ju ingen ny fråga som vi här diskuterar. Under en följd av år har vi debatterat detta anslag till firman Algot Holmberg. Det är ungefär samma argument som kommer igen från motionärernas sida. Man kan kanske förstå det, eftersom det inte framkommit något nytt i positiv anda för bifall till motionen. Vad som anfördes i fjol från utskottets talesman kan även gälla i år. Man kanske dock bör tillägga att det ändå i någon mån skett en förändring sedan sist, och det är — som redan herr Eskilsson påpekat — att Weibulls har övertagit Algot Holmbergs företag, och därför bör man kanske se båda dessa företag i ett sammanhang. Jag föreställer mig att det blivit eller kommer att bli en samordning på denna punkt, och de farhågor som framfördes av både herr Eskilsson och herr Svanström att man behöver denna forskning just hos firman Algot Holmberg på grund av de speciella förhållandena, tror jag är något överdrivna. Weibulls är rätt erfarna på detta område, och när de övertagit denna firman Algot Holmberg bör de väl också i rimlighetens namn kunna fortsätta att bedriva den verksamhet som denna firma gjort tidigare. Dessa båda företag får som sagt 250 000 kronor tillsammans, och om man räknar det gemensamt kan man väl säga att de bättre än hittills kan utnyttja de resurser som nu finns. Vid fjolårets behandling av frågan talades det om att jordbrukets forskningsråd ställt ett mindre anslag i utsikt till verksamheten för Algot Holmberg & Söner. Jag vet inte riktigt om det blivit något av med detta anslag — kanske herr Eskilsson vet om man har fått något. Herr talman!

Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Isacson har tidigare frågat mig om det var möjligt att vid behandlingen av proposition 37 få en redogörelse för hur växtförädlingsavgifterna hittills har använts. Jag skall nu tillmötesgå honom på denna punkt. Systemet med växtförädlingsavgifter avseende stråoch trindsäd, infördes genom beslut av 1961 års riksdag. Jordbruksutskottet uttalade därvid, att systemet var avsett att medföra ett nettotillskott till växförädlingens ekonomiska resurser.

I sortlistan anges även förädlaren, i förekommande fall upprätthållaren av sorten samt en svensk representant för ett utländskt företag som har lanserat en sort. I överensstämmelse med riksdagsbeslut skall också utländsk förädlare kunna erhålla bidrag av växtförädlingsavgifter. Härvid skall dock två villkor vara uppfyllda, dels att förädlaren har anmält svensk representant hos originalutsädesnämnden, dels att svensk förädlare äger uppbära förädlingsavgift i den utländska förädlarens hemland. Fördelningen av influtna växtförädlingsavgifter sker halvårsvis efter beslut av Kungl. Maj:t och på förslag av lantbruksstyrelsen. Av avgifter som influtit fr.o.m. andra halvåret 1962 t.o.m. andra halvåret 1966 har totalt fördelats 8 077 700 kronor, varav 245 000 kronor ställts till jordbrukets forskningsråds disposition för stöd åt växtförädlingen i allmänhet. De största enskilda bidragstagarna utgör under perioden W. Weibull AB, som fått 3 995 900 kronor samt Sveriges utsädesförening som fått 3 635 000 kronor. Övriga bidragstagare har under perioden fått sammanlagt drygt 446 000 kronor. Av det totala bidragsbeloppet hänför sig 7 444 000 kronor eller cirka 92 procent till företagens egen växtför ädlingsverksamhet. 633 700 kronor eller cirka 8 procent har företagen fått i egenskap av representanter för utländska växtförädlare. Herr talman! Jag har med detta lämnat den av herr Isacson begärda redogörelsen.

Det gäller kanske en villaägare, som vill köpa trädgårdsfrö därför att han skall så en gräsmatta. Han önskar kanske också odla ärtor och köper en liten påse ärtor. Vi får akta oss, när detta system skall utvecklas, för att gå in i rena småtterier — jag har varit litet ängslig för detta. Detta system har ju tillkommit därför att växtförädlingen skall få ökade resurser att producera bättre sorter till glädje för de svenska jordbrukarna. Man skall höja avkastningen för det svenska jordbruket genom växtförädlingsarbetet. Men har en villaägare, som har en liten plätt där han skall så gräs, något speciellt intresse av växtförädlingen i detta avseende? Han vill ha gräsfrö som gör att mattan blir grön, men för honom är självfallet inte växtförädlingsarbetet av något intresse. Vi skulle då alltså börja ta på oss en kontroll vid dessa utsädesföretag, där man skulle proportionera ut sådana saker som gräsfrö eller ärtor eller vad det kan vara i mycket små förpackningar. Vi bör akta oss för detta, och vi har därför sagt att detta system tills vidare skall gälla det egentliga utsädet, d. v. s. det som utnyttjas av jordbrukarna som också har önskemål om att vinna framsteg på växtförädlingens område. Det är alltså orsaken till att vi har hållit sådant här gräsfrö till små gräsmattor utanför. Jag vet mycket väl att utrednings mannen som jag har talat med i dessa frågor kan ha haft den uppfattningen att vi bör undersöka möjligheterna att gå vidare. Jag tror att detta är förenat med ganska betydande svårigheter, men vi får självfallet i framtiden följa denna fråga med uppmärksamhet och se vilka förutsättningar det är som kan föreligga att tillgodose utskottets uttalande på denna punkt. Jag vill sedan gå i polemik med herr Eskilsson, när han nu vill öka anslaget till Algot Holmberg & Söner AB. Vi har ganska nyligen höjt detta anslag. Det är inte stort, och i och för sig kunde man kanske önska att företaget fick mer pengar. Men det förhållandet att Algot Holmberg & Söner ännu inte har fått fram nya sorter som kommit ut i stor odling eller är av nämnvärd betydelse — jag tror dock att man redan har en del ute i marknaden — kan inte göra att speciell hänsyn kan tas till dem. Det finns andra företag som man kanske kan räkna med i framtiden kan ge ett bidrag, som är värdefullt för det svenska jordbruket. Enligt herr Isacsons uppfattning skall vi så att säga betala i förväg. Jag tycker hans argumentering på den punkten inte är särskilt stark. Till herr Svanström vill jag säga, att jag hoppas att de nya ägarna av Algot Holmberg & Söner skall visa samma intresse som de tidigare, bröderna Holmberg, att tillgodose det mellansvenska jordbruket och även fortsätta att försöka medverka till att föra växtförädlingsarbetet vidare framåt. Så har nämligen skett i Norrköping. Ett mycket värdefullt arbete har t.ex. utförts på soyabönornas område. även de resultat som har uppnåts i fråga om vårbetet är synnerligen imponerande. Jag menar således att de nya ägarna bör kunna ha samma intresse av att fortsätta det arbete som de tidigare ägarna har bedrivit.

Herr talman! Jag ber först att få rikta ett tack till jordbruksministern för den redovisning beträffande växtförädlingsavgiften, som han nu har lämnat kammaren. Jag tycker det var intressant att få detta klart för oss. Det kommer visserligen in stora belopp, men kostnaden för växtförädlingen har också ökat kraftigt. Jag har varit i kontakt med företrädare för växtförädlingen som säger, att man tvingas se om sitt hus och lägga om verksamheten på ett sätt, som gör att man inte kan bedriva växtförädling av en hel del för jordbruket och även för trädgårdsnäringen intressanta växter, helt enkelt därför att kostnadsökningen är så oroande. Mot den bakgrunden är det värdefullt att genom det nya systemet kunna få in mer pengar i form av växtförädlingsavgifter samt också genom att höja avgiften. På längre sikt ställer man sig dock den fråga, som kanske borde diskuteras även här: Hur skall våra svenska växtförädlingsanstalter i längden kunna klara de stora uppgifter de nu har, om det inte blir möjligt att se mera internationellt på dessa saker? Deras verksamhet skulle kunna läggas om, så att de fick större möjligheter att arbeta på den internationella marknaden och vi finge möjlighet tillämpa den internationella konvention som gäller beträffande växtförädling. Jag tror att detta är en mycket väsentlig sak på längre sikt för att kunna ge växtförädlarna tillräcklig slagkraft och tillräckliga ekonomiska resurser. Utan tvekan har växtförädlingen mer än något annat varit en pådrivande och hjälpande faktor för jordbruket när det gällt att skapa de skördar vi i dag får från den svenska jorden. Det finns säkert mycket stora möjligheter att med hjälp av växtförädling ytterligare skapa bättre ekonomiska förutsättningar för den svenska växtodlingen. En fråga som vi har diskuterat i utskottet och kommit till en gemensam skrivning om gäller turfgräsen. Jordbruksministern var något inne på den saken och menade, att det fanns föga intresse hos dem som ville beså en gräsmatta att betala växtförädlingsavgift. Ja, är det verkligen så? Jag tror att alla har ett mycket påtagligt intresse av att det gräsfrö som används uppfyller de ställda kraven. Det finns undermåligt gräsfrö på marknaden. Det kan komma in utifrån, fylla villkoren enligt frölagen o. s. v., men det är inte direkt avpassat för svenska förhållanden. Att anlägga en gräsmatta är i dag en kostsam åtgärd, även i en mindre villaträdgård. En större offentlig anläggning — tt.ex. idrottsplatser, parker eller att vägstyrelsen skall så in vägbankar — blir mycket dyrbar. Det är därför av stor betydelse att här kan användas sådana frösorter som man kan få fram genom svensk växtförädling, som är vinterhärdiga och som tål vårt klimat. Det har varit mycket gräsfrö och över huvud taget vallfrö ute i marknaden, som mycket snabbt har utvintrat — och man har stått där med ett mycket negativt resultat. När man nu inte kan få fram en klar gränsdragning mellan gräsmattefrö och jordbruksfrö så borde det vara rimligt att inte heller försöka konstruera en sådan gräns. Jag tror inte att vare sig jordbruksdepartementet eller lantbruksstyrelsen eller någon annan kan konstruera en sådan gräns som anges i propositionen. Det är helt enkelt omöjligt. Vad är det för frö det gäller? Det är främst ängsgröe, rödsvingel, rödven. Alla dessa sorter är intressanta för både jordbruksändamål och trädgårdsändamål. Då säger man: Den här påsen innehåller gräsmattefrö och den skall inte vara med och betala växtförädlingsavgift, men det här partiet är jordbruksfrö, det skall betala växtförädlingsavgift. Jag undrar om det är möjligt att göra en sådan gränsdragning. Det är detta som gjort att vi skrivit att vi hoppas att denna fråga kommer under förnyat övervägande för att man skall få en gränsdragning som är möjlig att tillämpa i det praktiska livet.